Herr talman! Jag tycker inte att herr Fäldin behöver känna det genant att han inte vid ett möte med sina väljare har haft tillgång till en proposition som så småningom kommer till riksdagen men vars innehåll på annat sätt har blivit bekant för allmänheten. Jag kan erinra herr Fälldin om en annan situation som varken han eller någon i regeringen kan göra någonting åt. Det förhåller sig ju så att när en proposition är av den arten att den skall gå till lagrådet, blir lagrådsremissen offentlig, och då finns handlingarna tillgängliga för pressen och för massmedia. Det kan förflyta veckor för att inte säga månader innan ärendet efter lagrådsbehandlingen kommer på riksdagens bord. Sådana situationer är alltså i och för sig inte egendomliga, och jag tror säkert att allmänheten förstår detta. Däremot måste jag reagera mot att herr Fälldin uppfattar detta som manövrer. Jag tycker att det är fullständigt naturligt att regeringen inte håller tyst med de förslag som den avser att lägga fram utan att den på ett ganska tidigt studium i olika former ger offentlighet åt vad den avser att komma med. I det speciella fall som herr Fälldin nu tog upp har jag faktiskt tagit reda på hur det låg till. Propositionen om de äldre arbetslösa inkom till kammaren den 23 februari kl. 14.30 exakt. Det var tydligen dagen efter den här ifrågavarande presskonferensen.

Herr talman! Det tjänar kanske inte någonting till att vi diskuterar den här jämförelsen med lagrådsremissen. För det första har regeringen vid en remiss ännu inte tagit slutlig ställning till frågan. Det gör man när man har fått remissvaret. För det andra förmodar jag att om jag som riksdagsman är intresserad av lagrådsremissen, så har jag möjlighet att få ta del av den. Detta är den stora skillnaden. Statsrådet säger att propositionen var tillgänglig den 23, om jag fattade rätt. Men det gällde originalexemplaret som sekreteraren har fått. Det är emellertid inte av intresse i sammanhanget. Det är delningsupplagan — den som vi riksdagsmän får på våra bänkar — som är intressant.

Än mer anmärkningsvärt framstår det, om man till denna omständighet lägger det faktum att propositionen innehåller väsentliga ändringar jämfört med de utgångspunkter statsrådet hade för de direktiv som förelades utredningen och som bildat grund för denna. De ändringarna är föranledda av initiativ från oppositionen. Det är inte så att man har stått tomhänt eller handfallen i detta fall — och inte när man fått propositionen heller. Jag tycker definitivt inte om den metod som man här har använt.
Herr talman! Att jag nämnde att propositionen hade kommit till riksdagen den 23 var inte därför att jag tyckte att detta hade någon större betydelse i sammanhanget. Jag förstår inte varför herr Fälldin tagit upp just detta fall. Han kunde lika gärna ha tagit upp frågan om det bostadspolitiska stödet till barnfamiljerna. I den frågan har det också hållits en presskonferens där det redogjordes för huvudinnehållet i den kommande propositionen. Det dröjer väl ännu någon tid innan den propositionen kommer. I den fråga vi nu diskuterar var det av en ren tillfällighet som propositionen råkade komma riksdagen till handa dagen efter det presskonferensen hade ägt rum.

Herr talman! På sedvanligt sätt har vederbörande avdelning i statsutskottet av rikspolisen fått en fullständig och klarläggande redovisning angående de ökningar av anslagen som här är före slagna.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

Herr talman! Vid denna punkt har samtliga borgerliga ledamöter i statsutskottet fogat en reservation, som innebär en tillstyrkan av det förslag som av rikspolisstyrelsen framlades i dess petita. Det förslaget har sedermera i statsverkspropositionen reducerats av departementschefen. Reservationen går ut på en ökning med 114 polismanstjänster och 150 andra tjänster med en beräknad kostnadsökning av 6 250 000 kronor utöver vad departementschefen har föreslagit. Departementschefen beräknade medel för 450 nya tjänster, varav 350 polismanstjänster, men liksom förra året föreligger också här en mycket stor diskrepans mellan vad man lokalt önskar och vad man får enligt förslaget. Polischeferna har begärt sammanlagt 2919 tjänster och länsstyrelserna har av dem tillstyrkt 2 719 tjänster. De båda siffrorna ligger ganska nära den storleksordning det rörde sig om förra året. Rikspolisstyrelsen, som av flera skäl ansett sig böra vara mycket restriktiv, begär 714 tjänster, medan departementschefen som sagt tillstyrker 450 tjänster — alltså inte mer än ungefär 20 procent av det antal som har begärts lokalt. Det är något bättre än förra året, då fick man ungefär 10 procent av vad man begärt. Till saken hör att den arbetstidsförkortning som trädde i kraft den 1 januari i år motsvarar cirka 450 årsarbetskrafter. Visserligen skall detta bortfall till stor del elimineras av rationaliseringsvinster, och det gör det väl till en viss del, men det kan väl ändå vara skäl att påpeka att departementschefens för slag inte betyder någon verklig ökning av personalstyrkan. Hit hör vidare att man under budgetåret 1966/67 måste tillgripa övertidsarbete under 2,4 miljoner arbetstimmar. När vi förra året diskuterade denna punkt, kunde man peka på att brottslighetens utveckling under de tre första kvartalen 1966 inte visade samma stegring som tidigare. Det kunde vid den tidpunkten finnas en viss förhoppning om att kulmen var nådd och att man skulle ha kommit till rätta med den ökande brottsligheten. Detta visade sig emellertid vara en chimär. Det fjärde kvartalet visade samma ökning som tidigare, likaså alla kvartalen 1967. Olika statistiska uppgifter ger något olika siffror, men tendensen i dem är densamma. En viss tröst kan det vara, att siffrorna för januari 1968 för Stockholms del tycks visa en viss minskning både i antalet erforderliga övertidstimmar inom ordningspolisen och i fråga om antalet till ordningspolisens kännedom komna brott. Men januari är alltid en svårbedömd månad. En kall och snörik vinter brukar medföra en minskning av brottsfrekvensen. Vi anser inte att tillståndet är tillfredsställande i fråga om brottslighetsutvecklingen. Vi har hört Stockholms polismästare redogöra för hur brottsligheten ändrat karaktär, hur Stockholm på brottslighetens område blivit en kontinental storstad, där internationella ligor opererar på vad de tycker vara jungfrulig mark. Det är någonting helt nytt. Vi vet också att ordningen på tunnelbaneområdet här i staden inte är tillfredsställande. Vi har också i olika sammanhang talat om de demonstrationer mot representanter för främmande länder, som blivit ett nytt inslag i bilden här. Vi kommer senare i dag att diskutera narkotikafrågor. En av de viktigaste åtgärderna på den punkten är att ge polisen tillräckliga möjligheter att komma åt den illegala hanteringen på området. Allt detta är exempel som visar att det inte är som det skall vara, och att polisen behöver ytterligare upprustas. I slutet av vårriksdagen sade justitieministern i anledning av en enkel fråga som jag ställde, att varje fackminister helst ser att han får så mycket som möjligt av kakan, och han ville skryta med att justitiestaten då fick 25 procent av alla inom statsförvaltningen nyinrättade tjänster. Jag fattade hans yttrande som ett erkännande av att han gärna skulle velat ha flera tjänster. Vi tycker att detta är ett område på vilket vi både kan, bör och måste satsa mer än vad som görs i statsverkspropositionen. Jag tycker att justitieministern med tacksamhet skulle acceptera det faktum att vi vill ge honom en större del av kakan än vad hans kolleger inom regeringen vill låta honom få. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan i huvudsak instämma i vad herr Kaijser sagt och skall därför inte förlänga debatten alltför mycket. Man kan väl vara överens med utskottet att polisens effektivitet är mycket god. Men om utskottet däri inlägger den meningen, att resultatet av den brottsbekämpande verksamheten är tillfredsställande, då kan jag inte vara med längre. Det är på sin plats att erkänna, att polisen utför ett gott arbete inom ramen för de resurser den förfogar över. Det vore dock en överdrift att påstå, att samhället på ett nöjaktigt sätt behärskar de brottstendenser, som i ökad grad kännetecknar utvecklingen i vårt land, lika väl som i många andra länder med hög materiell standard. Tyvärr är det nog så att den gamla satsen att brott lönar sig får en alltmer reell innebörd, särskilt när det gäller egendomsbrott av olika slag.

Man kan också peka på den långa tidsutdräkten vid många brottmålsutredningar, att samhällets reaktion inte kommer tillräckligt snabbt, att det inte kan hållas en tillfredsställande trafikövervakning OSV. Utskottet säger att arbetstidsförkortningen den 1 januari 1968, vilket ju även herr Kaijser har påpekat, motsvarar cirka 450 årsarbetskrafter. Det sägs i utskottsutlåtandet att detta arbetskraftsbortfall bör i princip till stor del motsvaras av rationaliseringsvinster och att detta ingått i bedömningen av anslagen för innevarande budgetår. Detta må vara en principiell bedömning, men hur mycket realitet som ligger bakom densamma är kanske en fråga som det finns anledning att ställa. Är det inte mera sannolikt att ständigt ökade och nya arbetsuppgifter kommer att sluka de rationaliseringsvinster som eventuellt kan vara möjliga att uppnå? I dagens läge anser jag det därför inte tillrådligt att avvika från rikspolisstyrelsens förslag, och jag ber att få instämma i det redan ställda yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Med hänsyn till dagens långa föredragningslista och de många reservationer som föreligger kunde jag naturligtvis ha nöjt mig med att instämma i vad de båda föregående talarna har sagt. Emellertid kan kanske några ord tillåtas även från en ledamot som inte tillhör statsutskottet. Vid så många tillfällen under de senaste åren har polisorganisationen, den stora eftersläpningen i fråga om brottsutredningarna, den låga uppklaringsprocenten och allt som hör samman med dessa problem varit under debatt, och nu är det återigen ett sådant tillfälle. Vad man även i år kan hälsa med stor tillfredsställelse är att oppositionspartierna håller samman i denna fråga och i en gemensam reservation har redovisat sin uppfattning. Det är beklagligt att det skall vara så svårt att svara för ordningens upprätthållande och att brottsligheten trots alla ansträngningar så starkt skall öka. Av flera orsaker fordras en starkare bevakning på olika områden. Jag tycker att man kan hälsa med stor tillfredsställelse att åtminstone polisen kommit till den uppfattningen att det bästa och säkraste medlet för en större trafiksäkerhet är en stark trafikövervakning. Man kan uttala förhoppningen att alla organisationer och institutioner som arbetar för en bättre trafiksäkerhet skall bli övertygade och tillägna sig samma uppfattning. När det gäller trafiksäkerheten får vi inte glömma att bilarnas antal nästan fördubblats under en tid av tio år. Trots den fordonskontroll som utförs av Svensk bilprovning kan det hända — och händer också — så mycket med en bil under ett års tid. För övrigt kan det lätt bli en period på 14—13 irånader mellan besöken hos Svensk bilprovning. Det behövs därför en ständigt fortgående fordonskontroll ute på vägarna, så att så många som möjligt av de verkligt trafikfarliga fordon som trots den obligatoriska fordonskontrollen rullar omkring på vägarna blir upptäckta. Det finns ingen annan att sköta den saken än polisen. Även om justitieministern föreslår rätt många nya tjänster när det gäller justitiedepartementets verksamhetsområde, är hans förslag ändå i hög grad otillräckligt. även i år måste uppmärksammas, såsom redan har sagts här ifrån talarstolen, den stora skillnad som råder mellan de förslag som har lämnats av polischeferna, den lokala polisorganisationen och länsstyrelserna. Inte kan någon påstå att polischeferna och länsstyrelserna är så ovederhäftiga in divider och institutioner att de kommer in med höga och oberättigade krav. De förslag som polischeferna och länsstyrelserna har lämnat utgör säkert en bild av verkligheten och det sanna behovet. Jag vill för min del gärna hävda samma uppfattning som tidigare, nämligen att ordningens upprätthållande, rättsvården och rättsskyddet samt polisen och rättsväsendet över huvud taget inte skall göras beroende av det ekonomiska läget. Det är ett avsnitt av våra utgifter som skall gå före allt annat. Jag har kvar den uppfattningen att vi, hur det ekonomiska läget än är, har råd att bekämpa brottsligheten så effektivt som möjligt. Det är i detta fall en dålig affär att inte arbeta så effektivt som möjligt. I högerpartiets partimotion erinras om att rikspolisstyrelsen i sin långtidsprognos för finansåret 1968/69 har föreslagit en utökning av antalet nya tjänster till 970. När rikspolisstyrelsen därutöver i något sammanhang har sagt, att den finner önskemålen och kraven från polisdistrikten vara berättigade, är det rätt underligt att man i propositionen har kunnat komma fram till att det »av flera skäl» skulle räcka med 714 nya ordinarie tjänster. Vad som ligger bakom detta uttryck »av flera skäl», måste man antaga inte är något annat än önskemål från kanslihuset. Att sedan justitieministern skär ner förslaget ytterligare hör till den vanliga oråningen. Vid en bedömning av de nya polistjänsterna måste man ta med i beräkningen att en betydande del av detta tillskott inte kommer att medföra någon förbättring på grund av den arbetstidsförkortning som träder i kraft den 1 januari i år och som sammanlagt motsvarar cirka 450 tjänster, vilket redan här har omtalats. Det måste vara riktigt, som uttalas i statsverkspropositionen och som understrykes i reservationen, att en ökning av polispersonalen kommer att innebära en minskning av den tid för vilken övertidsersättning utgår. Den tiden utgjorde, vilket också redan har framhållits, för budgetåret 1966/67 2,4 miljoner timmar. Men trots detta uttalande kan det allvarligt befaras, att övertidstimmarnas antal blir minst lika högt för det finansår som vi nu har att besluta om. Här skulle det vara av intresse att få veta om det verkligen finns någon yrkesgrupp i vårt land som har en övertidstjänstgöring motsvarande den som polisen får finna sig i. Ett nytt bekymmer, som har tillkommit under de senaste åren här i Stockholm men även på andra håll i landet, är vad som förorsakats av extrema radikala element genom demonstrationer utan tillstånd, otäcka uppträden och demonstrationer mot enskilda medborgare från annat land, fönsterkrossning och annan förstörelse vid amerikanska ambassaden osv. Det är beklagligt att polisen skall behöva binda så mycken arbetskraft bara för att skydda en främmande makt och andra länders intressen. Dessa extrema oroselement, som tror sig kunna påverka besluten i det stora landet USA, vållar ordningsmakten stora bekymmer, vilket väl är det enda de åstadkommer. Det stora landet USA tar säkert inte minsta hänsyn till vad som ropas ut på gatorna i det lilla landet Sverige, inte ens om ett statsråd är med i sällskapet. När den lokala polisorganisationen har diskuterats under de senaste åren, har vi ibland fått höra att det inte tjänar något till att besluta om ett större antal tjänster, för här finns inte arbetskraft tillräckligt för dessa tjänster. Med dagens situation på arbetsmarknaden är detta argument borta och någon svårighet att rekrytera platserna i polisutbildningen finns inte. Det förslag som förra året lades fram av justitieministern och tillstyrktes av utskottsmajoriteten fick mycket beröm här i riksdagen av dem som skötte försvaret. Man uttalade då att det inte var antalet tjänster som var så betydelsefullt. Vad som den gången ansågs så värdefullt var att det skulle bli en förbättrad polisutbildning över hela fältet. Arbetskraftens användning skulle rationaliseras, och framför allt skulle man få en värdefull teknisk utrustning, nya bilar, utbyggd dataanläggning, helikoptrar för trafikbevakning på vägarna och TV för bevakning av trafiken i Stockholm, bandspelare, upprustning av polisens lokaler. Det är alldeles klart att polisen behöver en god utbildning och skall ha tillgång till den moderna tekniska utrustningen och hjälpmedel av olika slag. Men det viktiga är att polisen har tillräckliga personella resurser. Min uppfattning är, som jag sagt även vid tidigare tillfällen, att uppklaringsprocenten när det gäller brott måste höjas. Det är inte tillräckligt att man sätter till alla krafter för att klara av de verkligt grova brotten — så länge inte uppklaringsprocenten blir betydligt större när det gäller de i brottsbalken angivna brotten över huvud taget kommer den ständiga ökningen av brottsligheten att fortsätta. Detta är enligt min mening en stark motivering för ett ökat antal polistjänster, och jag ber för min del att få tillstyrka reservationen.

Herr talman! När jag studerade statsverkspropositionen och utskottsutlåtandet om polistjänsterna i den lokala polisorganisationen, kunde jag inte låta bli att tänka på den gamla historien om de tio små negerpojkarna som kraftigt reducerades i antal. De lokala polismyndigheterna begärde 2 919 tjänster. Rikspolisstyrelsen prutade snabbt till 714 tjänster, däri inräknat extrapersonal och tillfällig arbetskraft; alltså en minskning till mindre än en fjärdedel av vad som begärts. Rikspolisstyrelsen säger själv, att den av flera skäl ansett sig böra vara ytterligt restriktiv i sina äskanden, och jag tror att ingen känner sig manad att motsäga det yttrandet. Sedan gjorde departementschefen en ytterligare prutning till 478 tjänster, av vilka för övrigt 28 tjänster inte var någon reell ökning utan endast en omflyttning. Till det kan man lägga utskottets eget uttalande, att arbetstidsförkortningen den 1 januari i år motsvarar ungefär 450 årsarbetskrafter, för att använda detta moderna och vackra ord. Ja, då är det inte mycket kvar av de ursprungliga yrkandena som gällde 2919 tjänster, även om man kan godta att en viss del av arbetstidsförkortningen har kompenserats genom de nya polistjänsterna förra året. När det gäller arbetstidsförkortningen gör utskottsmajoriteten för övrigt ett uttalande som verkar något förbryllande. Man säger: »Arbetstidsförkortningen — — — bör i princip till stor del motsvaras av rationaliseringsvinster.» Ja, varför bara i princip? Det är väl inte utskottets mening att säga, att i praktiken håller inte detta. Men formuleringen är onekligen underlig. Kanske är det mera fråga om ett olycksfall i arbetet? Hur som helst är det naturligtvis en god sak att man försöker rationalisera polisens arbete, och jag tvivlar inte på departementschefens önskan och strävan att successivt rusta upp polisen. Jag förmodar att det inte har varit någon lätt sak för honom att beveka herr Sträng att bevilja de miljoner som i alla fall har ställts till förfogande för denna enligt min mening alltför långsamma upprustning av polisväsendet. Man behöver inte göra några djupare studier i polisens arbete för att konstatera att polisens resurser fortfarande är beklagligt otillräckliga, även om man sätter den s.k. ambitionsnivån ganska lågt. Jag förmodar att ambitionsnivån — för att använda det uttryck som statsmakterna har lanserat — inte är att brott skall löna sig och inte heller att vi skall nöja oss med den mycket låga uppklaringsprocent som vi nu har, utan den måste väl innebära att det skall bli ett rimligt resultat av polisens verksamhet. Den nivån kan enligt min mening inte anses vara uppnådd i dagens läge. Det är inte bara lugnet och trivseln på gator och torg och medborgarnas skydd mot orosstiftare och våldsverkare av olika slag som blir lidande genom polisens bristande resurser. Att sådana saker kommer i kläm är tillräckligt omvittnat, och jag skall inte uppehålla mig vid det. Jag vill framhålla andra olägenheter, som inte på samma sätt kommit fram i diskussionen, nämligen olägenheten som på olika sätt följer av att polisens utredningsmaskineri inte hinner med utan släpar efter i hög grad. Nu kan en polisanmälan bli liggande månad efter månad, kanske rentav i åratal, därför att polisen inte hinner sätta i gång utredningen. När det gäller misshandelsbrotten, där det ju är särskilt angeläget att man får en snabb reaktion, kan utredningen bli liggande halvårsvis och mera — det kan även gälla rena överfall — innan polisen hinner ta itu med dem. Detta är inte en godtagbar ambitionsnivå, för att använda regeringens terminologi. Dessutom är det en mycket inhuman ordning även för den som är misstänkt för brott. Att gå och vänta månad efter månad, kanske år, innan polisen har gjort utredningen klar kan, särskilt för den som första gången har kommit i konflikt med rättvisan, vara ganska nedbrytande. Jag har sett många exempel på att en sådan person helt enkelt har brutits ned, inte har kunnat sätta i gång och arbeta och kanske förfallit till fortsatt brottslighet, därför att han ger upp i denna pressande väntan. Att det sedan från samhällets sida är ytterst olyckligt att en person som har begått brott kan fortsätta att göra detta månad efter månad utan att polisen ingriper på grund av bristande resurser är väl uppenbart. Jag har vid den domstol där jag själv tjänstgör räknat upp till sex misshandelsbrott av ren överfallskaraktär, som en och samma person begick, innan han kunde lagföras inför domstol. Detta var bara några exempel på de olägenheter som = eftersläpningen i brottsutredningen leder till. Vi vet alla att budgetläget är bekymmersamt, men vi är väl också överens om att polisväsendet har en hög angelägenhetsgrad. Rikspolisstyrelsens förslag innebär en så kraftig prutning av de lokala myndigheternas anslagsäskanden, att jag tycker att man borde ha kunnat godtaga styrelsens förslag oförändrat. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman!

Det rätta förhållandet är inte sådant. Om man studerar justitiedepartementets huvudtitel finner man att den ökar med 102 miljoner kronor, en avsevärd ökning i det nuvarande budgetläget. En hel del av denna ökning faller just på polisen. Här har sagts att hela denna ökning bara innebär att man ersätter den arbetstidsförkortning som nu har trätt i kraft. Vad rikspolisstyrelsen begärde på grund av arbetstidsförkortningen var 225 nya tjänster. Resten skulle polisen klara genom rationaliseringsvinster. Det återstår alltså en rejäl uppskrivning av antalet polistjänster, och det skall man inte dölja i dag. Under budgetåren 1966 68 har den lokala polisorganisationen tillförts sammanlagt 650 nya tjänster, varav 500 polismannatjänster. I årets statsverksproposition har medel beräknats för 450 nya tjänster, varav 300 polismannatjänster. Den totala personalökningen inom statsförvaltningen för innevarande budgetår och enligt förslagen i statsverkspropositionen för nästa budgetår har beräknats till 2 900 tjänster. Av dessa tillförs polisväsendet cirka 780 tjänster, varav cirka 725 till den lokala polisorganisationen. Drygt 25 procent av samtliga nyinrättade tjänster tillförs alltså den lokala polisorganisationen. Detta visar att det efter polisväsendets förstatligande har skett en oavbruten ökning av antalet poliser. Det har dessutom, vilket inte är det minst viktiga, samtidigt skett en kraftig ökning av de tekniska hjälpmedlen till polisens förfogande, vilka avsevärt effektiviserar polisens arbete. Vi har i statsutskottets tredje avdelning några gånger haft tillfälle att följa arbetet hos både rikspolisen och polisen här i Stockholm, och vi har imponerats av den nya utrustningen, som avsevärt underlättar och effektiviserar arbetet. Denna upprustning fortsätter, och man gör allt för att med teknisk utrustning få polisen slagkraftigare, förbättra arbetsmetoderna och underlätta tjänsten. Det har här sagts, särskilt av herr Ernulf, att uppklaringsprocenten är låg. Men man må i varje fall uttala sin beundran för att polisen under senare år i regel haft möjlighet att mycket snabbt klara upp grövre brott. En del upprörande mordfall har på mycket kort tid, dess bättre, kunnat klaras upp. Dessutom är hela begreppet uppklaringsprocent något missvisande, Statsutskottets tredje avdelning besökte för några år sedan bl.a. det gloriösa Scotland Yard i London. Vi såg där stora kartor, diagram och tabeller över hur de hade klarat upp olika brott. Uppklaringsprocenten var stor om man jämför med den svenska, det är sant. Men när vi närmare studerade vad som låg bakom siffrorna fann vi att materialet inte alls var detsamma. Vad de kallade för brott och som de enligt sin statistik i stor utsträckning klarade upp var inte trafikförseelser, snatterier, småstölder, slagsmål och annat som i stor utsträckning belastar vår statistik. Mycket av de brott och förseelser som är det väsentliga inom den statistik vår polis för förekom inte där. Det gör att man inte kan jämföra siffrorna med varandra. Det är klart att många brottslingar blir för sent överbevisade. Det händer här och var att brott aldrig blir uppklarade. Men det är inte säkert att de skulle klaras upp, om man ökade antalet poliser med ytterligare 114, som reservanterna föreslagit. Det är inte säkert att de poliserna hade funnits just där brotten begås. Man får därför inte alltför mycket lägga vikt vid poliskårens storlek, utan i stället bör man tänka på de möjligheter kåren har att effektivt arbeta. Vi skall senare här i dag behandla bl.a. frågan om uppförande av polishus. Folkpartiet vill minska den summan med påföljd att arbetet att ge polisen tidsenliga och riktiga lokaler skulle fördröjas. Vi anser att polisen skall ha all den utrustning som man kan ge den. Det förslag som här föreligger är därför enligt vår uppfattning godtagbart. Inom utskottsavdelningen har vi även haft överläggningar med representanter för rikspolisen. De var ju inte lika panikslagna som en del talare här, och de trodde att med de upprustningar som föreslås skall rättsväsendet kunna fungera även i fortsättningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Birger Andersson tyckte att jag målade statsmakternas inställning till polisväsendet alltför svart. Jag vill då erinra om att jag sade att jag inte tvivlar på departementschefens önskan och strävan att rusta upp polisväsendet.

sade om rikspolisstyrelsens uttalanden inför utskottet vill jag framhålla att styrelsen har gjort en långtidsprognos, och den har man inte nått upp till i utskottsförslaget. Jag förmodar att styrelsen fortfarande anser att den gjorda prognosen bör följas, om polisen skall kunna fungera tillfredsställande. Det hela är naturligtvis en avvägningsfråga. Jag tycker att siffrorna klart visar att upprustningen går otillfredsställande långsamt. Det var för övrigt intressant att höra att herr Andersson nu var litet försiktigare än utskottet. Han sade att han fann regeringens förslag »godtagbart». Man var mycket mer positiv i utskottets skrivning.

Innebär det att allt är gott och väl enligt herr Anderssons uppfattning, då tycker jag att han ställer för små krav på hur vi skall ha det i vårt samhälle, när det gäller ordning och trivsel. Till sist säger herr Andersson att vi skall satsa på kvalitet och tidsenliga lokaler och att det inte är säkert att de nya polismännen finns där brotten begås. Detta är ju självklarheter som jag alltså inte skall polemisera emot. Det väsentliga är att alla siffror visar på en fortskridande försämring i fråga om brottsutvecklingen. Under sådana förhållanden anser jag att det är angeläget att vi inte godtar det förslag som nu föreligger, utan att vi försöker förbättra förhållandena. Det är min ståndpunkt. Om den sedan kallas svartmålning eller ej av herr Andersson, må vara hans ensak.

Herr talman! Herr Birger Andersson vill göra gällande att man från reservanternas och oppositionens sida påstått att vi har ett polisväsen som medvetet hålls tillbaka. Det är väl ingen som har påstått det! Det är ingen som bestrider att det skett en successiv ökning, utan det är ju egentligen ökningstakten som vi diskuterar och i vad mån vi kan ha möjlighet att ytterligare förstärka polisens resurser. Vi kan inte — åtminstone inte jag — dela herr Birger Anderssons relativa belåtenhet med det nuvarande tillståndet. Det är ändå mycket svårt att bestrida att brottsutvecklingen är ytterst oroande i detta land, inte minst i denna stad. Om det är möjligt att göra något för att öka säkerheten och öka effektiviteten i polisens arbete, så är det därför en angelägen samhällsuppgift. Herr Andersson säger att det inte är säkert att de nya polismännen finns just där brotten begås. Nej, det är väl inte så lätt att ställa ut dem, när brotten kan tänkas begås! Jag skulle väl tro att detta är en dialektik, ett debattknep som egentligen inte har någon större saklig tyngd. Frågan om polishusen kommer vi ju att ta upp vid ett senare tillfälle, och därför skall jag inte ta upp den till debatt just nu.

Herr talman! Här tycks det nu bli en liten holmgång när det gäller polisen. Jag skall emellertid inte fördjupa mig alltför mycket i det hela. Men när herr Sveningsson har beskyllt mig för att nu säga ungefär detsamma som jag sade förra året, är han ingalunda bättre när han kommer igen år efter år med ungefär samma följetong — vi kan alltså ta varandra i hand i detta avseende. Till herr Ernulf vill jag säga, att kampen mot brottsligheten ju inte bara bedrivs genom en förstärkning av polispersonalen — det bör ju herr Ernulf som domare veta. Rättsväsendet skall ses som en helhet, och det kan därvid vara av intresse att konstatera att myndigheterna inom <justitiedepartementets verksamhetsområde får möjlighet att öka antalet tjänster med 856, om riksdagen bifaller yrkandena under andra huvudtiteln. Detta betyder, att rättsväsendet tar i anspråk drygt 60 procent av den totala ökningen av antalet tjänstemän för statlig verksamhet. Det är en av de största procentuella uppskrivningar som skett på just detta område, i varje fall under den tid jag har varit med i riksdagen — och det är faktiskt några år. Vad sedan beträffar formuleringen, herr Ernulf, att vad jag godtagit är något annorlunda än vad som skrivits i utskottsutlåtandet, är det väl inte nödvändigt att jämt och ständigt komma med samma ord. Men om nu herr Ernulf vill det, skall jag säga att jag godkänner vad som står i utskottsutlåtandet.

Herr talman! Jag har också någonting att invända mot vad herr Birger Andersson anfört i sitt förra anförande, och jag har också anledning att gå tillbaka till vad jag sade förra året. Herr Birger Andersson sade, att »uppklaringsprocenten var tillfredsställande» när det gäller de grövre brotten. Vi har nu fått tillfälle att ta del av statistik, som visar hur det har förhållit sig med den saken. Statistiken är visserligen inte alldeles färsk, eftersom de senaste siffrorna avser år 1966. Enligt statistiken är uppklaringsprocenten för misshandel och övriga brott med dödlig utgång 48,8.

Jag tycker att ambitionsnivån — om också jag får använda det uttrycket — är ganska låg, om man tycker att det är tillfredsställande med en uppklaringsprocent av 48 när det gäller brott som misshandel med dödlig utgång.

Herr talman! Väl inseende det fullkomligt ofruktbara i att diskutera med herr Ferdinand Nilsson skall jag ändå göra några kommentarer till hans anförande. Herr Nilsson framhåller att myndigheterna är orkeslösa, att statsutskottet är förnöjt i fråga om både brottsligheten och vad justitiedepartementet vill. Sedan han sagt detta, kommer han fram till att det inte bara är myndigheterna — jag misstänker att det är justitieministern som får representera dem här — inte bara statsutskottets majoritet utan även reservanterna som är alldeles felaktigt inställda till denna fråga. Detta är i varje fall särlingens sätt att framträda som den som ensam sitter inne med kunskapen om hur det skall vara. Vi är inte nöjda med den utveckling i brottsavseende som har ägt rum. Det är därför vi år efter år har varit med om att utöka och förbättra vår poliskår. Vi anser liksom oppositionen att allt bör göras för att förhindra brottslighet, men vi tror inte att man här har något slags Columbi ägg som det bara gäller att knäcka på rätt sätt och därmed utan vidare sopa bort all brottslighet. Herr Sveningsson får ursäkta att jag gör ett litet hopp över gränsen igen, men jag vill erinra om att det i vad man brukar kalla polisstater har visat sig att även där förekommer brottslighet, t.o.m. mycket stor brottslighet. Vad som här är angeläget är för det första att stödja polisens arbete — vi har skrivit några rader om det i utlåtandet — och för det andra att underlätta dess arbete. Därvidlag kan allmänheten göra en stor insats, men det är väl oftast så, tyvärr, att när en bråkstake skall tas om hand av polisen brukar ofta åskådarna ta parti mot polisen och försvåra hans arbete.

Herr talman! Herr Birger Andersson sade, att herr Ferdinand Nilsson var en särling, den ende som inte tyckte att det var tillfredsställande som det var, inte ens med reservationens förslag. Men också vi andra inom oppositionen tycker att det skulle varit mycket bättre med en ännu större ökning av antalet tjänster än t.o.m. det vi föreslår i reservationen. Vi har dock inte ansett det riktigt att gå utöver vad polisstyrelsen har föreslagit. Vi tycker, att polisstyrelsen måste ha sin planering av tjänster och sin organisation av arbetet uppgjord, och det kan vara svårt att lägga sig i det. Jag vill dock understryka att vi helt säkert gärna hade önskat se, att det hade blivit ett större antal tjänster än t.o.m. vad polisstyrelsen kommit med förslag om. Till slut vill jag tacka herr Birger Andersson för hans uttalande om massmedias roll och inställningen hos vissa grupper av allmänheten till polisen. Jag tycker det är angeläget att sådana uttalanden görs på auktoritativt håll, och ordföranden i statsutskottets tredje avdelning, som har hand om dessa frågor, måste vara en sådan auktoritet. Jag tror alltså att det är av värde, att sådana uttalanden görs. Det hjälper polisen.

Herr talman! Jag har i den här punkten antecknat en blank reservation, och det är om den jag vill tala. I en motion från vårt håll har vi behandlat den häktades ställning. På vissa sätt har den häktade en sämre ställning än den som är intagen på anstalt för att undergå straff. Han har inte tillfälle att arbeta och tjäna pengar till småsaker som är nödvändiga för honom. Han är totalt isolerad, han kan inte åtnjuta permissioner osv. Det finns vissa skäl till detta: den häktade skall inte kunna förstöra bevismaterial, och han skall inte kunna konferera med eventuella medbrottslingar. Häktningstiden skall egentligen vara mycket kort. Det hindrar ju inte att vissa lättnader kan vara motiverade, men frågan är under utredning inom kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården, vilken jämlikt sina direktiv skall utreda också den frågan. Jag finner sålunda att den är under behandling, och det kräver inte något särskilt yrkande. Häktningstiden blir emellertid ibland också förlängd, understundom högst avsevärt. Den kan bli tre å fyra gånger längre än vad den egentligen får vara. Den har förlängts ända upp till sju månader och liknande, framför allt när det är fråga om rättspsykiatriska undersökningar. I vår motion har vi yrkat på åtgärder för att förbättra förhållandena på det området. Vi har också siktat på möjligheten att göra rationaliseringsvinster med sekreterarpersonal och kuratorshjälp, och vi har begärt en utredning i den riktningen. Nu har, enligt vad vi inom utskottet erfarit, en inte oväsentlig förstärkning beslutats. En överläkartjänst vid rättspsykiatriska kliniken i Stockholm skall dubbleras från den 1 maj i år, och ytterligare tjänster för en kurator och två kanslibiträden har inrättats. Det är en förstärkning enligt de linjer som vi har föreslagit. Därtill kommer att man efter införande av ändrade avlöningsprinciper nu tror sig ha förhoppning om att kunna besätta läkartjänsterna vid Kumlaanstalten. Allt som allt motsvarar detta väl inte allt vad vi har önskat i vår motion, men vi har tyckt att det innebär en så pass stor förbättring och visar en sådan önskan att försöka komma till rätta med problemen att vi tills vidare avstår från att fullfölja yrkandena i vår motion. Jag har, herr talman, bara velat erinra om detta.

Herr talman! Under denna punkt föreslår vi reservanter en höjning av anslaget till Fångvårdsanstalterna: Avlöningar med 335 000 kronor i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag. Denna höjning skulle möjliggöra inrättande av åtta tjänster såsom verkstadsförmän vid de allmänna häktena, tre extraordinarie konsulenttjänster för fritidsoch kontaktverksamhet samt dessutom en ökning av anslaget till arvodering av fritidsledare m.m. med 35 000 kronor. De gamla häktesavdelningarna vid fångvårdsanstalterna ersättes numera i stor utsträckning med allmänna häkten, förlagda till polishus i åtskilliga av de större städerna i vårt land. Vid dessa allmänna häkten är behovet av arbetsledare för de häktade en trängande angelägenhet. Det kan vara riktigt som utskottsmajoriteten säger, att häktningstiderna varierar, liksom att det förekommer häktningsgrunder som kan göra det svårt, bl.a. av säkerhetsskäl, att bereda vederbörande lämpligt arbete. Men detta förändrar, såvitt jag förstår, inte problemet i stort. Utskottet medger dock, att frågan förtjänar uppmärksamhet, och förutsätter att pågående utredningsarbete skall kunna ge underlag för reformer. Man bör emellertid observera att häktningstiden i åtskilliga fall kan bli ganska lång — när det gäller mer omfattande brottsmålsundersökningar, fullföljd till högre instans eller sinnesundersökningar kan häktningstiden ibland utsträckas till flera månader. Det är olyckligt att denna tid av pressande ovisshet för den som berörs också skall vara en tid av sysslolöshet, som ökar riskerna för skadeverkningar av frihetsförlusten. Vi stöder därför kriminalvårdsstyrelsens förslag på denna punkt och anser det vara ett led i en humanitär kriminalvård och rehabilitering i positiv anda. I detta sammanhang förtjänar det också erinras om de långa väntetiderna i samband med rättspsykiatriska undersökningar, tider som alltjämt tenderar att öka. JO uttalade i en skrivelse så sent som i augusti 1967, att problemet utgör en kräftskada i kriminalvården. Den i lagen föreskrivna sexveckorstiden överskrids i många fall med månader, ja, med år eller mera, Det synes verkligt angeläget att personalsituationen vid de rättspsykiatriska kliniker som har den största arbetsbalansen varaktigt förbättras. Ett område inom anstaltsvården som enligt vår bedömning bör få ökat utrymme och större resurser gäller internernas sysselsättning och den fritidsverksamhet av olika slag som kan bedrivas vid våra fängvårdsanstalter. Genom den ökade fritid som internerna automatiskt får blir dessa problem av ännu större betydelse.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation a av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Föregående talare var ju vänlig nog att ur utskottets utlåtande föredraga de punkter som är ett genmäle mot reservanternas uppfattning och befriade mig därmed från att framföra de synpunkterna. Det är klart att både fritiden och sysselsättningen för häktade är bekymmersamma problem. En del av dem är, såsom herr Jacobsson redan sagt, under utredning. I andra fall har man nödgats göra en viss prioritering, som lett till att inte allt blivit så som kriminalvårdsstyrelsen önskat och reservanterna här tillstyrkt. Utskottsmajoriteten har emellertid funnit att möjligheter inte föreligger att gå längre än vad regeringen har föreslagit. Vi har accepterat förslaget och avvaktar att utredningen beträffande sysselsättning och annat kommer med förslag som kan lösa åtskilliga av dagens bekymmer. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Reservationen vid denna punkt gäller skyddskonsulentorganisationen, och vi föreslår där en höjning av anslaget med 559 000 kronor jämfört med Kungl. Maj:ts förslag. Det är väl riktigt som utskottets majoritet påpekar, att det har skett en utökning på personalsidan och att organisationen, om propositionens förslag bifalles, skulle komma att omfatta drygt 250 tjänster. Samtidigt bör man dock ha i minnet vilken omfattning denna del av kriminalvården i dag har. Antalet villkorligt dömda med övervakning, till skyddstillsyn dömda och villkorligt frigivna med övervakning utgör nu omkring 20 000 personer. Jag är medveten om att formerna för kriminalvård i frihet, som man brukar uttrycka det, kan diskuteras i sina detaljer och att resultatet kanske inte alltid motsvarar de förväntningar som har ställts på denna vårdform. Det är klart att det brister i vissa avseenden. Men vi bör komma ihåg, att denna tillsynsform omfattar cirka fyra femtedelar av hela kriminalvårdsklientelet och att förutsättningarna för ett gott behandlingsresultat är så helt beroende av de personella behandlingsresurser som står till förfogande.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

Herr talman! Jag vill säga något till komplettering av vad herr Jacobsson här har anfört. Man frågar sig kanske ibland vilken reell betydelse en upprustning av skyddskonsulentorganisationen kan ha. Spelar det någon större roll för återfallsprocenten om det sitter två, tre eller fyra skyddskonsulenter på expeditionen? Jag har sedan den 1 januari 1965 haft uppdraget att vara ordförande i en lokal övervakningsnämnd, och jag har själv till en början ställt mig denna fråga. En skyddskonsulent i distriktet har varit vänlig nog att sammanställa vissa statistiska uppgifter, som belyser frågan. Inom nämndens område är det inte mer än mellan 550 och 600 som är föremål för frivård, och av dem är inte mer än ungefär 400 dömda till skyddstillsyn. Detta är alltså inte ur vetenskaplig synpunkt en undersökning som har något värde, men som stickprov och tendens kan kanske ändå ett par siffror vara av intresse. Den 1 juli 1966 fick skyddskonsulentorganisationen i Borås en förstärkning med en skyddsassistent, och det blev tre tjänstemän i stället för två. Vi beslöt då att undersöka vad resultatet härav kunde bli. Den tredje tjänstemannen fick särskilt ta hand om ungdomsklientelet som hade dömts till skyddstillsyn. Vi satsade något hårdare på dessa fall där utsikter fanns till bättring. I någon mån fick de internerade och villkorligt frigivna med svår belastning stå tillbaka vid denna angelägenhetsgradering. Resultatet blev rätt intressant. Vi undersökte först huruvida de som under år 1965 dömdes till skyddstillsyn hade återfallit i brott — såvitt man visste — före den 1 oktober 1966. Det var alltså de som inte hade fått denna förstärkta tillsyn. Vi jämförde med hur det hade gått fram till den 1 oktober 1967 för dem som dömts till skyddstillsyn år 1966. På det lilla material som vi hade blev det en nedgång av återfallsprocenten från 18 procent till ungefär 12 procent — alltså ett positivt, påtagligt resultat. Jag vill tillägga att vi har utomordentligt bra och uppoffrande tjänstemän inom detta distrikt, men jag förmodar att detsamma är förhållandet på andra håll. Detta gällde dem som dömts till skyddstillsyn utan anstaltsbehandling, alltså de lättare fallen. Om man däremot såg på motsvarande fall med skyddstillsyn jämte anstaltsbehandling, fann man att återfallsprocenten inte hade gått ned. Den var oförändrad, omkring 50 procent. Siffrorna är litet osäkra, men tendensen är tydlig när det gäller detta lilla material. Vad kan man dra för slutsats? Man kan inte dra någon säker slutsats alls, men dessa siffror kan möjligen i någon mån styrka den allmänna erfarenhet som åtminstone jag har gjort, nämligen att frivården med ökade resurser i fråga om skyddskonsulenter kan nå ett förbättrat resultat beträffande de lindrigare fallen av skyddstillsyn. Jag tror att detsamma också gäller för åtminstone en del av de villkorligt frigivna. Däremot har vi en tämligen stor grupp mycket svårt asocialt och kriminellt be lastade villkorligt frigivna eller internerade som vårdas utom anstalt. Där behövs det förmodligen resurser av en helt annan storlek och också annan art för att nå ett fullgott resultat. Jag vill alltså med detta ha sagt, att min erfarenhet gett mig den uppfattningen att det lönar sig att satsa på skyddskonsulentorganisationen med en fortsatt utbyggnad när det gäller de relativt lindriga fallen. Men frågetecknet kvarstår, vad skall vi göra med återfallsförbrytare och över huvud taget de svårt belastade brottslingarna. Där vill jag varna för en övertro på frivården. Det verkar ibland inom den kriminalpolitiska diskussionen som om man tror att om vi bara får tillräckligt många skyddskonsulenter och övervakare, skulle vi kunna avskaffa fängelserna. Det är naturligtvis en önskedröm, som man gärna skulle vilja ha förverkligad. Men de metoder som nu är kända och de resurser som nu är inom räckhåll medger såvitt jag förstår inte någon nämnvärd ytterligare utbyggnad av frivården, om vi skall nå gynnsamma resultat. Jag tror t.o.m. att man också inom domstolarna ibland har haft en viss övertro på frivården. Det är givetvis olyckligt om en person som kan vårdas i frivård sätts in i fängelse, men det kan vara olyckligt även i det motsatta fallet. Om man gång på gång underlåter att ta hand om en person på ett ingripande sätt, kan han få den uppfattningen att det inte händer någonting. Då kan han bli ohjälpligt kriminaliserad. Vi hade ett fall, där en ungdom på en ungdomsvårdsskola under två år hade rymt sju gånger och begått en mängd brott. Alla sju gångerna hade han återförts till anstalten, utan att det egentligen hade hänt någonting — som han såg det. Den åttonde gången sade läkaren ifrån — en mycket känd och bra kvinnlig läkare, som alltid visat stor förståelse för frivården — att i detta fall var det sista tillfället att resocialisera pojken att han äntligen fick en anstaltsvistelse som han själv uppfattar som en reaktion på brottet. Jag vill alltså, herr talman, härmed ha sagt att det är mycket angeläget att vi fortsätter att rusta upp skyddskonsulentorganisationen och även här något snabbare än Kungl. Maj:t har föreslagit. Men vi skall samtidigt vara medvetna om begränsningarna i frivårdens möjligheter. Jag vill i detta sammanhang nämna ett par exempel på överdriven sparsamhet inom frivården. I den övervakningsnämnd där jag är ordförande har vi haft ett halvtidsanställt kvinnligt biträde som måst utföra rätt kvalificerade uppdrag. Hon slutar nu på grund av flyttning till annan ort. Vi får inte ens betala den nye innehavaren enligt den s.k. reglerade befordringsgången, alltså den lägsta avlöningen inom statsförvaltningen i kontorskarriären, utan med en lägre lönegrad inom denna karriär än vad som är slutlönegraden. Det är dålig sparsamhet att inte skaffa kvalificerade biträden. Dessutom har vi fått en halvtidstjänst för en maskinskriverska, men det finns inga medel för att anskaffa en skrivmaskin åt maskinskriverskan. Det är nog ändå så, att en god resursanvändning förutsätter att maskinskriverskan är försedd med skrivmaskin! Detta är ett enstaka exempel, men jag skulle kunna dra fram en rad sådana fall, där man just inom frivården har arbetat med så knappa resurser att resultatet i vissa fall blir närmast löjeväckande. Trots den bekymmersamma budgetsituationen anser jag att skyddskonsulentorganisationen är ett område där vi måste försöka satsa litet mer än i den takt som departementschefen föreslagit. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! Med mycket stort intresse har jag lyssnat till herr Ernulf. Det fanns avsnitt i hans tal, vilka verkligen fördelaktigt skilde sig från vad man ibland hör, nämligen att man skall »riva murarna» och låta dem som där innanför är ha frivård — det är det enda lycksaliga, har somliga egentligen förkunnat. Som erfaren domare ser herr Ernulf mera realistiskt på detta, och det är jag verkligen tacksam för. Vad gäller den speciella fråga som vi nu behandlar, nämligen skyddskonsulentorganisationen, bör vi i varje fall komma ihåg att de ökade anslagen nu möjliggör en fortsatt upprustning, inte minst på frivårdssidan. Det föreslås att frivården utökas med 18 tjänster. Personal föreslås för ytterligare ett frivårdshotell och för den socialmedicinska verksamheten, som bedrivs av skyddsvårdsföreningarna i Stockholm och Göteborg samt av andra kriminalvårdsorgan, beräknas ytterligare 100 000 kronor. Det kan även framhållas att frivårdens personalresurser sedan år 1962 ökat med över 100 procent. Liksom på andra områden som vi i dag behandlar har här alltså skett en ständig ökning — man kan kalla det förbättring — och utskottet skriver att utbyggnaden, såsom anförts i statsrådsprotokollet, bör fortsätta. Vi anser att mycket ytterligare kan göras, men i det budgetläge, som det här ofta talats om och som vi för närvarande befinner oss i, har vederbörande i kanslihuset icke ansett sig kunna gå längre. Man kan inte prioritera vissa punkter framför andra. Man har försökt att förbättra på alla områden där man anser skäl därtill föreligga. När den samlade ökningen av anslagen till justitiedepartementet är så pass stor, som den är i år, har det i varje fall för utskottsmajoriteten varit svårt att framlägga förslag om ytterligare ökning. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Inom eftervården utför de frivilliga övervakarna en synnerligen betydelsefull arbetsuppgift. Den ekonomiska ersättningen har länge varit alltför knapp. Det har också visat sig vara svårt att skaffa fram ett tillräckligt antal kvalificerade personer för denna övervakning. Det har då i flera fall blivit så att några personer har åtagit sig alltför många övervakningsuppdrag, som vederbörande sedan har haft svårt att klara av. Det har ju också fungerat så att övervakarna haft att av det knappa arvodet betala personliga utlägg för sig själva och för dem som de skall övervaka. Det är därför glädjande att ersättningen till övervakarna nu föreslås bli höjd, och vi får då livligt hoppas att effekten av denna höjning inte skall utebli. Som vi väl förstår varierar emellertid svårighetsgraden när det gäller övervakningsuppdragen. Detta påtalas också i motionsparet I:107 och II: 221. Fördelen med enhetliga ersättningar ligger naturligtvis i enkelheten att administrera det hela, men jag tycker ändå att rättvisan skulle kräva att arvode utmätes efter arbetets omfattning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen under punkt 138.

Herr talman! Vi har behandlat denna motion även i bevillningsutskottet och avlämnat ett betänkande som går ut på att det för närvarande inte är möjligt att göra någonting åt motionsförslaget. Som läget är nu har inte heller jag någon annan mening, Inte heller är jag alldeles övertygad om att problemen kan lösas på det sätt som motionärerna har föreslagit.

När statsutskottet framhåller att man för närvarande inte tror att maximering av antalet uppdrag per övervakare är genomförbar, är det också enligt min mening riktigt. Men att det icke är genomförbart beror på att man inte får folk till övervakningsuppdragen, och det i sin tur beror på att betalningen är så oändligt liten. Den som verkligen vill göra en insats, vill sköta sitt övervakningsuppdrag ordentligt, vill hålla inte bara den kontakt som föreskrives utan kanske ytterligare en nära kontakt med den som skall övervakas, den personen får för närvarande inte sina kostnader täckta. Nu skall visserligen övervakare få ytterligare belopp utöver 15 kr, om de kan motivera vartill de extra kostnaderna har använts. Det är emellertid inte säkert att det går att motivera allt, framför allt kanske inte det som görs av intresse för uppdraget och som man anser nödvändigt och de var för sig små kostnader som sammanhänger därmed. Jag har velat säga detta därför att jag tror att det är viktigt att denna fråga hålls levande. Jag vill vidare erinra om att bevillningsutskottet i sitt betänkande finner att man väl för närvarande inte har anledning att tillstyrka bifall till yrkandet om införande av särskilda avdragsregler vid beskattningen för kostnader i samband med övervakningsuppdrag men att utskottet dock förutsätter att Kungl. Maj:t ägnar frågan uppmärksamhet. Jag vill med dessa ord kraftigt understryka den meningen i bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! I förevarande fråga har en enhällig utredning föreslagit ett övervakararvode på 35 kronor plus 15 kronor som ersättning för gjorda utlägg. De 15 kronorna är ett schablonbelopp som varje övervakare får oavsett om han haft utlägg eller inte. Om vederbörande dessutom haft andra utgifter som kan verifieras ersätts även dessa. Det är detta enhälliga förslag som nu i sin helhet har förelagts riksdagen. Vi anser inom utskottsmajoriteten att förslaget är så väl avfattat att det bör kunna tillfredsställa de anspråk som för närvarande finns. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Alla som arbetar med kriminalvård i frihet är säkert beredda att fullt ut vitsorda det betydelsefulla och uppoffrande arbete som de enskilda övervakarna utför. Och visst kan man göra gällande att ersättningen borde vara högre än den nu föreslagna, även om vi under alla förhållanden i huvudsak måste bygga på intresse och idealitet, eftersom det arbete som varje övervakare nedlägger i de enskilda fallen är mycket svårt att bestämma, kontrollera och värdera. Men här gäller det ju speciellt frågan om man skall differentiera arvodena. Det kan låta bestickande som det sägs i reservationen att när övervakningen exempelvis avser interneringseller ungdomsfängelseklientel bör en högre ersättning utgå därför att det rör sig om svårare fall. Jag tror emellertid att det skulle vara mycket svårt att i praktiken göra en rättvis differentiering av uppdragen och säga att dessa skall ha den här ersättningen och de andra skall ha hög re ersättning, ty svårighetsgraden följer ju en jämn skala. Dessutom kan man i regel inte förutse vilka fall som är svåra. Vanligen är naturligtvis interneringsfallen och ungdomsfängelsefallen svårare än andra, men här är att märka att sådana fall klarar knappast ens de bästa övervakarna på egen hand, utan i flertalet av dessa fall måste under alla omständigheter ett mycket betydande arbete nedläggas på övervakningen av skyddskonsulenten och hans medhjälpare som stöd för övervakaren. Även där är det alltså svårt att säga att en övervakare som får hand om ett något lindrigare fall men får klara det själv skall ha lägre ersättning än den övervakare som har ett svårare fall men får ett betydande stöd från skyddskonsulentens sida. Jag tror alltså att de praktiska svårigheterna att genomföra en differentiering av arvodena är så stora att man i varje fall för närvarande inte bör överväga en sådan differentiering. Jag kan sålunda för första gången i dag hålla med min vän herr Birger Andersson om att utskottets förslag bör följas även om motiveringen är i kortaste laget. Det står bara att någon riksdagens åtgärd i fråga om differentiering av arvodena nu inte är påkallad, men jag har med dessa ord försökt motivera varför jag vill ansluta mig till denna slutsats.

Herr talman! Både motionärer och reservanter är medvetna om att det i praktiken är svårt att differentiera övervakararvodena. Jag sade också att fördelen låg i att det var enkelt att ha samma arvode. Men när sedan herr Ernulf talar om att skyddskonsulenterna skall hjälpa till med det svåra arbetet, vill jag påpeka att även om det är alldeles riktigt att skyddskonsulenterna hjälper till, finns en svag sak i skyddskonsulentorganisationen. På tider då den frigivne bäst behöver skyddskonsulenten är det svårt om inte omöjligt att nå honom, eftersom man inte har jour under hela veckan. Om jag inte är fel underrättad kan över lördag och söndag den frigivne inte nås av skyddskonsulenten, och då är det ändå övervakaren som får träda in. Det tycker jag skulle motivera ett högre arvode för de arbetskrävande fallen.
Herr talman! Vad gäller arbetstiden för skyddskonsulenterna är det väl riktigt att man i regel inte har någon egentlig jourtjänstgöring. Det tillåter knappast resurserna ännu. I det distrikt som jag har kännedom om förekommer dock arbete från skyddskonsulenternas sida både lördagar, söndagar och kvällar. Jag har vid flera tillfällen väckts på söndagsmorgonen av en skyddskonsulent, som begärt av mig en åtgärd i min egenskap av ordförande för övervakningsnämnden. Detta händer i brådskande situationer, och det gör skyddskonsulenten alldeles rätt i. Så skall det gå till. Frivården kan inte arbeta endast på kontorstid. Enligt min erfarenhet kan man alltså nå skyddskonsulenterna och deras medhjälpare även utanför kontorstid i brådskande fall. Vi skall sträva efter att det blir så på alla håll, även om resurserna nog är i knappaste laget i dag.

Herr talman! Ett av de stora problemen inom kriminalvården är otvivelaktigt frågan om de frigivnas återanpassning till samhället och till ett normalt arbetsliv. Tyvärr är återfallsprocenten hög. Att så är förhållandet torde i stor utsträckning få tillskrivas den omständigheten att resurser för hjälp och vägledning åt dem som lämnar våra fångvårdsanstalter är så begränsade. anser vi att en betydande uppräkning av anslaget bör ske. Den tveksamhet som utskottsmajoriteten här ger uttryck åt kan vi inte dela. Vi anser att en anslagshöjning med 500 000 kronor, som föreslås i reservationen, är väl motiverad med hänsyn till både penningvärdets förändring och den betydande ökning av frivårdsklientelet som har skett på senare tid.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
Herr talman! Skillnaden mellan reservanternas förslag och utskottets är en halv miljon kronor. Regeringen föreslår en ökning med 250 000 kronor. Här har vi liksom i så många andra punkter nödgats göra en viss prioritering och fått stanna vid denna summa. Men det är inte bara med dessa pengar som man hjälper de villkorligt frigivna. Arbetsmarknadsstyrelsen har under senare år gjort avsevärda insatser i form av vägbyggen, skogsröjning och annat, som har medverkat till att detta anslag inte har behövt ansträngas på samma sätt som annars skulle ha blivit fallet. Med denna korta motivering, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Ja, visst är det bra att arbetsmarknadsstyrelsen har gjort insatser för de villkorligt frigivna. Skulle vi ha skaffat arbete och underhållit de frigivna i arbetet med de medel som här står till förfogande — mindre än 2 miljoner kronor för hela landet — hade inte mycket kunnat åstadkommas. Men vad som måste ordnas genom skyddskonsulenternas försorg och över huvud taget genom kriminalvårdens försorg är i många fall att skaffa de frigivna arbetskläder sedan man har lyckats skaffa ett arbete åt dem. Tack vare en mycket energisk skyddskonsulent kan jag skryta med att hittills har den övervakningsnämnd där jag är ordförande lyckats skaffa bostad och arbete åt samtliga frigivna som vi haft att ta hand om. En annan sak är att de ibland slutar efter några dagar, därför att de inte trivs med arbetet. Det gäller att skaffa pengar till arbetskläder och kanske respengar till arbetsplatsen, och delar man upp anslagsbeloppet på alla skyddskonsulentdistrikt och alla som blir villkorligt frigivna under ett år, så blir det så litet på var och en att man inte vet om man skall skratta eller gråta. Här är ånyo en punkt där jag — budgetläget till trots — påstår att snålheten har bedragit visheten.

Herr talman! Jag nämnde arbetsmarknadsstyrelsens insatser endast för att påvisa att det sker vissa komplette ringar. Det anslag vi nu diskuterar har höjts i flera omgångar, varje gång med en kvarts miljon, och som jag sade har detta anslag liksom andra fått vara med i den prioritering man nödgats göra. Jag är medveten om att man på praktiskt taget alla punkter i de olika huvudtitlarna kan anföra skäl för större anslag, men då hamnar vi ju i ett läge som ingen kan bemästra. Ingen kan säga att detta är angelägnare än allt annat. Det har skett en noggrann prövning. Statsutskottet har funnit sig i denna prövning och därför tillstyrkt justitieministerns förslag.

Herr talman! Vi har vid denna punkt anfört en reservation där vi yrkar på ytterligare åtgärder för planering av den kriminologiska forskningen. Vi hälsar visserligen med tillfredsställelse att departementschefen begärt ett anslag på 300 000 kronor för ändamålet, men vi finner att detta inte är tillräckligt.

Jag vet att vissa undersökningar, som kan i någon mån sägas beröra detta, redan har igångsatts. Vi vill emellertid i vår reservation betona angelägenheten av att arbetet med den kriminologiska forskningens planering ytterligare forceras. Jag ber att med denna korta motivering få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Kaijser erkände ju att vissa ting skett på detta område och hade klart för sig att ytterligare ting kommer att ske. Han ville väl närmast tjänstgöra som ett slags sporre för att planeringen skall gå fortare, och det är i och för sig ingen dålig sak. Men vi har inom utskottet funnit att det nu begärda anslaget är tillräckligt med tanke på de förberedelser som gjorts och med vetskap om att kriminologisk forskning bedrivs även på det internationella planet. Vi har alltså ansett att man just nu kan vara till freds med den ordning vi har kommit in i. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I motioner i båda kamrarna har från folkpartiets och centerpartiets sida begärts ett anslag på 100 000 kronor till Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. I en reservation föreslår vi att riksdagen måtte anvisa ett förslagsanslag av 50 000 kronor för ändamålet.

Jag är av den meningen att om man kan knyta frivilliga och arbetsvilliga till uppgifter av denna art är det värt att stödjas av statsmakterna. Med denna motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservanen.

Herr talman! När en person har hamnat i fängelse är det inte bara fängelsemuren som isolerar honom. Det finns också en annan mur som omöjliggör mänskliga kontakter och därmed även försvårar eller omöjliggör rehabiliteringen då den straffade skall lämna fängelset. Vi är väl alla överens om att det är utomordentligt viktigt att sådan rehabilitering sker. Den är naturligtvis först och främst angelägen för den straffade men också för samhället. Detta har rätt små möjligheter att självt klara av rehabiliteringen för den straffade, även cm många övervakare utför ett gott arbete. Men övervakare utses i regel inte förrän vid frigivningen, och då har inte den goda kontakt hunnit skapas, som är så viktig för att det skall bli ett bra förnållande mellan övervakaren och den frigivne. Här som i så många andra samman hang är ett samhälle beroende av frivilliga krafter.

Dessa kontakter har många gånger utvecklat sig så att brevskrivaren också har blivit övervakare när den straffade lämnat fängelset. Såvitt jag känner till har KRUM på detta sätt redan nu skaffat ett hundratal övervakare. Undersökningar har visat att över hälften av landets alla fångar aldrig får ett brev eller ett besök. Vi skall kanske då inte vara förvånade över att så många frigivna har svårt att klara livet när de kommer utanför fängelset. KRUM har nu förmedlat omkring 300 brevkontakter för fångar, som förut inte alls fått några brev. KRUM har också startat studieverksamhet och studiecirklar vid en del anstalter. Vi vet att samhället har satsat alldeles för litet på detta område. Behovet av studieverksamhet och fritidsverksamhet är mycket stort. KRUM har nu omkring 7000 medlemmar. Hälften har vistats eller vistas på anstalt, och alla betalar årsavgift. Intäkterna har varit ungefär 35 000 kronor. Men som vi förstår är det alldeles omöjligt att med dessa medlemsavgifter finansiera KRUM:s verksamhet. Pengarna kan inte räcka till alla de aktiviteter som KRUM bedriver och räcker framför allt inte till den utvidgning av verksamheten som är önskvärd. Hur frivilligt man än arbetar går det inte i längden att så att säga ha kontoret på fickan. Vad som nu först skulle behövas är ett kansli eller en expedition. Om en organisation skall utföra ett gott arbete och skall utvecklas, kan man inte arbeta så primitivt att man inte har något ställe dit folk kan vända sig. En expedition är alltså nödvändig. Men det finns också andra behov inom KRUM som behöver tillgodoses. Det behövs bl.a. en resande kraft som skulle hjälpa till att bilda lokalavdelningar ute i landet och som skulle kunna aktivera ostraffade människor till kontakt med straffade. För mig är det naturligt att samhället ger stöd till en frivilligorganisation som KRUM. Organisationen har under den korta tid som den verkat varit initiativrik och lyckats bra där samhället många gånger inte har kunnat klara av uppgifterna. Att ge statsbidrag till KRUM skulle vara en god investering från samhällets sida. Därför yrkar jag bifall till reservationen av herr Per Jacobsson m.fl.

Herr talman! Det förvånar mig en smula att statsutskottets majoritet inte tycks inse behovet av de insatser som Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering gör. Eller rättare sagt: behovet av de insatser som KRUM vill göra, om det hade resurserna. Det står ju i utskottets yttrande att det saknas »tillfredsställande underlag för den organisatoriska utvidgning av kriminalvårdsinsatserna som ett stöd till KRUM skulle innebära». Vad innebär då KRUM:s »organisatoriska utvidgning av kriminalvårdsinsatserna» som utskottsmajoriteten tydligen inte tycker är nödvändig eller viktig? Ja, herr Per Jacobsson och fru Elvy Olsson har redan talat om det. Det är förmedling av brevkontakter mellan interner och människor utanför anstalterna, anskaffande av nya övervakare med stort personligt intresse för kriminalpolitik, kompletterande kontakter med arbetsgivare för att hjälpa till att skaffa arbete åt före detta intagna och hjälp till studieoch fritidsverksamhet på fångvårdsanstalterna. Det är mycket annat som har en sak gemensamt: att söka skapa kontakter mellan människor innanför och utanför anstaltsmurarna, att engagera fler medborgare i ett aktivt intresse för kriminalvård och att hjälpa till med återanpassningen när frigivningen är inne. Det är klart, och det underströk också fru Elvy Olsson, att KRUM inte kan ta på sig huvudparten av de här uppgifterna. Ansvaret måste självfallet ligga på statsmakterna. Men statsmakterna bör glädja sig åt de kompletterande insatser som KRUM kan göra. Vi bör känna tacksamhet över att en ny stor och växande grupp av människor börjar få ett aktivt intresse för kriminalvårdens utformning. Det minsta riksdagen då kan göra är att anslå de 50 000 kronor — det är bara hälften av det belopp som föreslogs i vår motion — till KRUM som yrkas i reservationen. Det är ett mycket stort problem för KRUM att inte ha pengar för något centralt kansli. Det är svårt för lokalavdelningarna att fungera utan någon egen lokal. Organisationen kan omöjligt arbeta effektivt utan deleller heltidsanställd person eller utan skrivhjälp. För detta räcker inte 50 000 kronor. Men det är ett väsentligt bidrag och en uppmuntran till en organisation som ju ändå på flera sätt har betytt en nytändning av den kriminalpolitiska debatten. Därför vill jag gärna fråga herr Birger Andersson: Vad menar utskottsmajoriteten med att det saknas »underlag» för de insatser som KRUM gör och vill göra? Anser ni det arbetet onödigt? Den motivering som utskottet anfört är hållen i en så pass kärv ton att jag hoppas att herr Birger Andersson vill ge kammaren en förklaring.

Herr talman! Detta är en ny fråga. KRUM är en ny organisation, och somliga har väl undrat vad det är för någonting. Härom dagen blev jag tillfrågad: Vad är KRUM? Hur översätter man de bokstäverna? Jag får säga att jag klarar det inte riktigt. Men jag vet att det är en organisation för fångvårdens humanisering. Jag har sett att massmedia varit mycket engagerade för att göra denna organisation till en stor organisation och den enda som egentligen vill något beträffande hjälp åt de människor som hamnar i våra fångvårdsanstalter. Emellertid är det inte på det viset. Det finns en rad frivilliga organisationer som med lika stor rätt som KRUM eller ännu större rätt skulle kunna vara i behov av statsstöd. Vi har kvinnoorganisationer, vi har ABF, Lionklubbar, kyrkliga föreningar och ideella föreningar av olika slag, som i tysthet i långa tider verkat på det sätt som KRUM anser sig behöva göra eller önskar göra. På hjälpen åt de frigivna kan jag här göra en liten historisk återblick. Det finns anledning att göra detta. I mitten av 1800-talet bestämde man sig för att denna hjälp skulle ombesörjas av frivilliga krafter. I detta syfte bildades i varje län s.k. skyddsföreningar. Men på 1930-talet blev man allmänt överens om att alla dessa föreningar, som dock erhöll betydande statsanslag, inte kunde effektivt handha det arbete som det innebar att skaffa bostad och sysselsättning åt samt övervaka de många frigivna och villkorligt dömda. Efter omfattande utredningar = tillskapades därför skyddskonsulentorganisationen som sedan successivt utbyggts.

Naturligtvis göres goda insatser av enskilda organisationer och personer. Här vill jag först nämna kriminalvår dens 10 000 övervakare som redan bildat ett 30-tal lokala övervakarföreningar och är i färd med att bilda ett riksförbund. Enstaka goda insatser har gjorts av organisationen KRUM, men de är enligt bestämda uppgifter från kriminalvårdsstyrelsen försvinnande små i jämförelse med vad som uträttats på andra håll. KRUM är som sagt en ny organisation. Den har under buller och bång presenterat sig, och jag hörde häromdagen en person som sade att KRUM hade hävdat en ideologisk målsättning som ligger i linje med kriminalvårdens egen. Resultatet har blivit att man misstänkliggjort kriminalvården. Det är faktiskt så. Man har på allt sätt sökt misstänkliggöra kriminalvården, göra det värre för vårdpersonalen och försvårat i vissa fall rekryteringen av den personal som behövs på anstalterna. Jag tycker nog för min del — och jag har utskottet bakom mig att man för att få ett statsbidrag bör ha gjort en större insats och visat andra ambitioner. Här har funnits en rad andra organisationer som i årtionden arbetat på samma sätt som KRUM anser sig ha gjort. KRUM bör väl då inte vara den första organisation av detta slag som skall gynnas med statliga medel.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

Herr talman! Herr Birger Andersson räknar här upp ett stort antal organisationer som skulle vara i behov av statsbidrag och som skulle ha utfört ett större och enligt vad jag förstår betydelsefullare arbete i dessa frågor än vad KRUM har gjort. Jag skall inte gå in på vad dessa organisationer har utfört — det känner jag kanske alltför dåligt till — men om det är så att de utför ett bra arbete anser jag att även dessa organisationer bör ha samhällets stöd. Att det är samhället som har det stora ansvaret råder det inga delade meningar om. Det finns inte heller några delade meningar om att skyddskonsulentverksamheten behöver byggas ut. Men trots detta visar det sig ju att det inte går att klara det hela utan frivilliga insatser. Jag kan inte komma ifrån att KRUM under den korta tid denna organisation har verkat har tagit så många initiativ och utfört ett så bra arbete främst på kontaktsidan, att vi i dag borde vara beredda att bevilja det statsbidrag som här föreslås.